Herr talman! Detta ärende har hanterats under många år av regeringen. Det går nog att kalla det en riktig långbänk! Redan hösten 1994 beslutade regeringen att en särskild utredare skulle tillkallas med uppgift att klarlägga betydelsen och räckvidden av gemenskapernas regler om samordning och överföring av pensionsrättigheter. Utredningen överlämnade ett betänkande i mars 1996, och efter remissbehandlingar har en fortsatt beredning skett i Regeringskansliet. Arbetet har sedan redovisats i en departementspromemoria samt i maj 2000 i en tilläggspromemoria. Av propositionen framgår att det har tagit lång tid för EU:s medlemsländer att anpassa sina pensionssystem och andra regelverk så att pensionssamordningen med EU:s institutioner fungerar. Kommissionen har i en del fall fört pensionsfrågor till EG domstolen. Domstolen har då funnit att medlemsländerna är skyldiga att möjliggöra överföringen av pensionsrätt även om någon sådan möjlighet inte finns enligt nationella regler. Denna möjlighet att överföra pensionsrätt till EU finns inskriven i unionens tjänsteföreskrifter och innebär att det för Sveriges del är bindande och direkt tillämpligt i Sverige sedan den 1 januari 1995, då Sverige blev medlemsland i EU. EG:s tjänsteföreskrifter har fastställts av ministerrådet genom en förordning. En medlemsstat som ansluter sig till unionen sedan en förordning har trätt i kraft blir bunden av förordningen genom anslutningsfördraget. Den stora diskussionen vad gäller skattefrälse och orättvisa pensionssystem borde, som jag ser det, ha förts i samband med folkomröstningsdebatten. Men någon större ärlighet eller öppenhet vad gäller dessa problem fanns inte från ja-sidan när vi förde folkomröstningsdebatterna. EG:s pensionssystem har många särdrag, som kan uppfattas som negativa. Avgångsvederlag i stället för pension kan komma att utbetalas. EU-anställda erhåller en positiv särbehandling genom gynnsamma pensions och skatteregler. En stor orättvisa är också att kvinnors och mäns pensioner beräknas på olika sätt beroende på kvinnornas längre livslängd. Utfallet för kvinnor beräknas bli 5-9 % sämre än utfallet för män. Utskottsmajoriteten har försökt att komma till rätta med både könsskillnader och överkompensation till följd av EU:s låga skattenivåer. Vi är säkert många som välkomnar moderniseringsarbetet av bestämmelserna i förordningen 1408 i syfte att förenkla samordningsbestämmelserna. Om en liknande teknik skulle kunna användas i förhållandet till anställda i EU-institutionerna så skulle det vara betydligt bättre. Utskottsmajoriteten säger också att regeringen måste verka för att tjänsteföreskrifterna så snart som möjligt ändras så att intjänade pensionsrättigheter säkerställs för tjänstemännen utan att pensionsbelopp behöver överföras till EG. När det gäller skattefrågan vill jag hänvisa till stadgan för ledamöterna av Europaparlamentet, artikel 190:5. I samband med Nicefördraget diskuterades lön, pensioner och skatt m.m. för ledamöterna i Europaparlamentet. Några medlemsländer, däribland Sverige, ville då behålla rätten att ta ut någon form av nationell skatt. Den främsta anledningen till att Sverige inte kan acceptera enbart en gemenskapsskatt är att de svenska Europaparlamentarikerna skulle kunna uppfattas som ett skattefrälse eftersom dessa skulle kunna utnyttja svenska sociala förmåner utan att betala skatt i Sverige. Vad jag vet har våra svenska Sverige. Men det kanske är svårare att få undantag för ca 900 svenska EU-tjänstemän. Som ni vet har vi i Vänsterpartiet inte skrivit någon motion med anledning av propositionen. Men jag tycker att vår och alla partiers diskussion i utskottet har lett till stora förbättringar och klarlägganden i betänkandet. Utskottets markering att regeringen bör verka för att EG:s tjänsteföreskrifter ändras, bl.a. angående likabehandlingen av kvinnor och män, är mycket viktig. I vårt särskilda yttrande tar vi upp problemet med att EU:s pensionsrättigheter inte är oantastbara. Det finns ju en risk att personer som riktar kritik mot EU och dess institutioner kan mista pensionsrätt. Det är därför vår förhoppning att regeringen i förhandlingarna med kommissionen även tar upp detta problem.

Herr talman! I betänkande SfU9 om pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna behandlas lagstiftningen som möjliggör en överföring av pensionsrätt som intjänats i Sverige till det pensionssystem som gäller för anställda vid Europeiska unionens institutioner. Betänkandet behandlar också det omvända, ett förslag som avser den som slutar sin anställning i en EU-institution och eventuellt vill flytta över sin pensionsrätt i Sverige. Reglerna inom EU:s institutioner skiljer sig något från våra svenska pensionsregler. Det är uppenbart, och det har vi också hört i debatten. Det är i enlighet med EU:s lagstiftning som vi kristdemokrater vill möjliggöra för dem som frivilligt väljer det att överföra pensionsrätt från Sverige till EU-institutionerna. Kristdemokraterna konstaterar att reglerna i Europeiska gemenskapernas tjänsteföreskrifter möjliggör en överföring av pensionsrättigheter från Sverige. På liknande sätt finns det faktiskt möjlighet att samordna intjänandetid mellan våra olika avtalspensioner i SPP. Det är emellertid en styrka i vårt svenska system eftersom man då ej överför något kapital utan endast rättighet och intjänandetid. Det är bra. Det är orimligt att en person som tjänat in pensionsförmåner i Sverige och tar anställning inom EU tvingas att starta ett nytt pensionssystem och bygga upp ett nytt pensionsunderlag. Vederbörande skulle då få flera pensionssystem att hålla reda på. Därför ser vi positivt på betänkandets syfte, nämligen att överföring av pensionsrätt möjliggörs. Det är dock viktigt att man eftersträvar en likformighet så att ingen enskild tjänar på överföringarna. Regeringen valde en dålig finansieringslösning av överföringskostnaderna genom att föreslå att hela pensionärskollektivet skulle stå för kostnaderna. Det är en tämligen liten grupp människor som kommer att utnyttja denna förmån till överföring. Därför vore det rimligt att låta denna grupp av pensionsrättsinnehavare själva stå för kostnaderna, alternativt att välja att denna kostnad drabbar statsbudgeten i anslutning till EU-avgiften. Då blir kostnaden en av flera olika kostnader som Sverige ådragit sig med anledning av vårt medlemskap i EU. Utskottets tillkännagivande stämmer väl överens med Kristdemokraternas motion. Det är med tillfredsställelse som vi noterar att utskottet delvis tillstyrker vår motion Sf15 med anledning av proposition 21. Herr talman! Propositionen tar även upp vilken modell som ska användas vid överföring av kapital. Nu finns det två alternativ att välja mellan, nämligen det försäkringstekniska värdet och det schablonmässiga återköpsvärdet. Oavsett vilken modell man väljer att använda ska pensionskapitalet omräknas till det antal tjänsteår som motsvarar detta kapitalbelopp. Jag yrkar avslutningsvis bifall till förslaget i betänkandet. Kristdemokraterna ser med stor tillfredsställelse att vi fått gehör för viss del av vår motion.

Herr talman! Det har redan sagts några gånger från talarstolen att Sverige har skaffat sig ett nytt och bra pensionssystem. Jag ber att få instämma i det. EG-tjänstemännen har ett annat pensionssystem, som är mycket sämre som system betraktat. För några av dem som berörs är det fördelaktigt, och de har väl anledning att vara glada över det systemet. Det finns ingen anledning, annat än en, för Sverige att ansluta sig till det system som finns för EU tjänstemän. Men det skälet är däremot väldigt starkt. Det är nämligen så att det är lagligt bindande för Sverige. Det har mig veterligen ingen egentligen ifrågasatt, även om några talare i dag har försökt att antyda ifrågasättande. Det är som så att de länder som har försökt slippa att ansluta sig till detta har fällts av EG-domstolen. Man kan möjligen säga att detta har skett så långt tillbaka i tiden som tio år, men den som tror att detta skulle föranleda EG-domstolen att agera annorlunda när reglerna är som de är har fel. Det har också visat sig när utskottet har haft en hearing med experter på området att bedömningen att detta är lagligt bindande för Sverige gäller. Det är väl, förmodar jag, skälet till att de två mest EU-kritiska partierna i landet, de två partier som är mot att Sverige är med i EU, faktiskt i dag tillstyrker förslaget, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det är inte så ofta jag har anledning att utdela beröm till dessa två partier, men det finns skäl att notera att de trots sin stora motvilja mot EU-medlemskapet har följt den juridiska bedömningen. Omvänt är berömmet något mindre till de två EU-positiva partierna, Moderaterna och Centerpartiet, som inte tycker att vi ska följa lagen. Det har nämnts några argument mot det nya systemet, och jag instämmer gärna i dem. Det är, som jag sade inledningsvis, ett dåligt system. Det finns alla skäl i världen att försöka ändra på det. En huvudpunkt i diskussionen både i dag och i något av massmedierna har varit påståendena från kritikerna - och det framgår bl.a. av reservationen - att man bedömer det som så att en anslutning till det nya systemet kan innebära att den s.k. balanseringen, det som ibland kallas bromsen, i det nya pensionssystemet, skulle aktiveras tidigare. Försiktigtvis har man lagt till "allting annat lika". Det var nog klokt att man gjorde det. Det tal det är fråga om är balanstalet i det nya pensionssystemet, och åtminstone några av debattörerna känner mycket väl till hur det är utformat. Det är fråga om en kvot där det finns någonting ovanför strecket, det som vi i skolan lärde oss var närmast taket och började på T, dvs. täljaren, och så finns det en nämnare. Såvitt jag förstår är täljaren, alltså det som är ovanför strecket och som tillsammans med det som finns under strecket avgör om balanseringen ska inträffa, är i storleksordningen 5 200 miljarder kronor - 5 200 miljarder! Det vi i dag diskuterar är frågan om en halv miljard. Då kan den som är mycket strikt säga att "allting annat lika" kommer balanseringen att kunna aktiveras tidigare. Men det är verkligen att driva sin tes väldigt långt. Herr talman! Jag har två frågor till reservanterna. Den första är: Är Sverige i likhet med de 14 andra medlemmarna i unionen lagligt bundet eller inte? Den andra frågan gäller balanstalet. Då vill jag gärna veta om jag har räknat rätt när jag säger att de tal som ska jämföras med varandra är 5 200 och 0,5. Har jag rätt i mitt påstående att det vi nu diskuterar handlar om mindre än en tiotusendedel av det som är ovanför strecket? Skulle jag ha rätt, är det så att man kanske en aning har överdrivit i sina påståenden?
Herr talman! Först ska jag ta upp gamla synder. F.d. socialförsäkringsminister Bo Könberg bröt ett avtal med ILO fastän en mängd andra länder hade skrivit på. Det är alltså inte värre här, för EU är ingen stat utan en internationell organisation än så länge. Vad gäller balanseringen i förhållande till prejudikat finns det ett problem, och det har vi diskuterat med våra gemensamma vänner som kan det här. Det är att AP-fonderna utgör ungefär 5 % av det man ska betala. Här måste man ta ut 100 % av pengarna till den här gruppen, som ännu inte är så stor men kan bli mycket större. Det betyder att man tar 100 % av fonderna fastän det egentligen bara skulle tas ut 5 %. Man gör det många år tidigare. Detta försvagar systemets likviditet. Man har inte skrivit så noga om det i propositionen, men jag har faktiskt diskuterat igenom det. Sedan är det alldeles riktigt att det inte är det första steget som är farligt. Det är de steg som kommer efter, och då brukar man ångra att man har gått in på den vägen. Det är det vi har varnat för. Jag ska säga en tredje sak också. Den här propositionen och det jag har hört från regeringen och från det mest federalistiska parti vi har i Sverige, nämligen Folkpartiet, är - jag ska inte hurra - den bästa EU negativa propaganda som vi kan få. Folk tycker inte om att man sätter sig över de egna systemen och de egna lagarna för att gynna en privilegierad grupp i Bryssel. Så jag vill bara tacka och instämma. Detta är faktiskt en skänk, tack så mycket.
Herr talman! På min första fråga om Sverige var bundet eller ej uppfattade jag svaret som att vi enligt Margit Gennser är bundna. Hennes enda svar på detta var att det finns andra som har begått synder tidigare. Den som hon i det fallet åsyftade var undertecknad som i egenskap av socialförsäkringsminister i början av 90-talet försökte att se till att de system som vi hade för sjuk och arbetsskadeförsäkringar inte fortsatte att skena i väg upp till underskott på tiotals miljarder. Detta var under den värsta ekonomiska kris som Sverige hade haft på två generationer. Det gällde alltså en rent teknisk fråga, dvs. avvägningen mellan karensdag och ersättningsnivån under resten av tiden. Men jag åberopar detta närmast som ett tecken på argumentationsbrist. Det kan inte gärna vara Margit Gennsers uppfattning att brott blir mera tillåtet bara för att det eventuellt har begåtts brott någon annan gång tidigare. När det gäller balanstalet fick jag också bekräftat genom svaret att det som vi diskuterar i dag och det som man påstår i reservationen och möjligen också utanför detta hus skulle kunna leda till att balanseringen aktiveras mycket tidigare. Min direkta fråga var om jag hade räknat rätt, att det som vi talar om i dag handlar om mindre än en tiotusendel.

Herr talman! Jag vill först tacka för berömmet som vi fick från Folkpartiet. Det är inte så ofta som vi får beröm, men jag vet att Bo Könberg är en vänlig person, så jag får tacka för det. Jag ska också utveckla lite om vår syn. Det kanske framstår som konstigt att Vänsterpartiet ställer sig bakom detta. Jag försökte i mitt anförande säga att detta är en fråga som vi egentligen borde ha diskuterat betydligt mer under folkomröstningen 1994. Ingen blev varnad för detta i samband med omröstningen. Jag har gått tillbaka och tittat på nej-sägarnas material där man förde argumentationen att en del kommer att tjäna mellan 80 000 och 100 000 kr i månaden och får betala väldigt lite i skatt, men detta nådde inte ut. Det fanns inte den öppenheten. Könberg om t.ex. pensionerna inom EG? Vad tror Bo Könberg är anledningen till att detta har drunknat i utredningar?
Herr talman! Jag hade ingen svårighet att tilldela er beröm. Jag menade det faktiskt uppriktigt. Det är klart att det måste vara extra frestande för två EU kritiska partier som Vänsterpartiet och Miljöpartiet att gå emot ett inslag i EU-politiken som nästan alla i Sverige och alla i kammaren tycker är felaktigt. Mitt beröm var alltså uppriktigt. När det gäller den direkta frågan till mig om vad vi i den dåvarande regeringen mellan 1991 och 1994 informerades om angående pensionsbestämmelserna måste jag säga att det erinrar jag mig inte just nu. Hade Sven-Erik Sjöstrand tagit upp frågan ett par dagar tidigare hade jag förstås kunnat ta reda på vilket material som då fanns tillgängligt. Det var en del av EU:s andra regelsystem, det s.k. l'acquis communautaire, som förstås var fullständigt öppet och vida känt. Det hade ju varit föremål för domar i EG-domstolen. Så det har ju inte på något sätt hemlighållits.
Herr talman! Jag kan förstå det. Det är ju sju år sedan, så jag begär inte heller att Bo Könberg ska komma ihåg allt som hände under den tiden. Vårt parti anser också att man bör ha respekt för att 52 % sade ja till EU. Om vi hade haft dessa diskussioner under 1994 och om Moderaterna hade lyft fram frågan på det sätt som man gör i debatten här i dag, då hade kanske omröstningsresultatet blivit annorlunda. Jag tror inte att det är helt omöjligt. Vi för debatten lite sent, men det är väl bättre att ha den sent än aldrig.
Herr talman! Den sista reflexionen får väl Sven Erik Sjöstrand närmast ta upp med Margit Gennser och de övriga moderater som, när vi väl går till votering i det här ärendet, tänker rösta för att vi inte ska följa de lagar som gäller i Sverige.
Herr talman! I morse hörde jag domprosten Lennart Koskinen på radio. Han pratade om tacksamhet, och jag tänkte börja med det. Först vill jag tacka er för att ni sitter kvar. Jag var rädd för att alla skulle ha gått när det blev min tur. Sedan är jag inte så värst tacksam över berömmet från Bo Könberg. Jag känner ingen entusiasm inför EU utan bara en stor trötthet av och till. Däremot är jag väldigt tacksam gentemot Margit Gennser som så enträget plöjde mark för diskussionen i utskottet. Det blev så mycket diskussion att ärendet och t.o.m. debatten i kammaren måste skjutas framåt, vilket inte är så vanligt. Det blev sent och vi är alla trötta, men det känns bra ändå, tycker jag. Tack så jättemycket. Diskussionen ledde till förbättringar och förtydliganden i betänkandet, som vi har hört om här i kväll. Ett tag tänkte jag sälla mig till Margit Gennsers reservation, men efter utskottets tillkännagivande till regeringen om tjänsteföreskrifter och om administrativa kostnader finns det kanske en liten chans att regeringen och i förlängningen EU tar hänsyn till dessa synpunkter. Jag hoppas det. Margit Gennser menar att genom det här förslaget kan bromsen i pensionssystemet komma att utlösas. Sker detta snabbare än väntat beror det på helt andra saker. Tråkigt nog var utskottet emellertid inte berett att ge regeringen i uppdrag att verka för pensionernas oantastbarhet. Det finns, som sagt, risk för att personer som riktar kritik mot EU kan avskedas och samtidigt bli berövade sina pensionsrättigheter. Det vore vidrigt ur rättssynpunkt. Vi har blivit informerade om att sanktionen förlust av pensionsrättigheter inte har tillämpats på länge och att regeringen har fått en förfrågan om pensionsrättigheternas oantastbarhet från utskottet. Vi tycker att det hade varit bättre om frågan om oantastbarhet hade behandlats i betänkandet, och det har jag skrivit ett yttrande om. Tack så mycket och god natt!
Herr talman! För att det ska finnas tillgängligt i protokollet senare vill jag bara peka på att enligt vad utskottet har utrett - om jag läste rätt när det gällde den angelägna frågan om oantastbarhet - har det inte använts sedan 1985. Men man har inte grävt längre tillbaka i tiden. Det är mycket möjligt att det inte har använts sedan ännu längre tid tillbaka.
Herr talman! Jag tycker ändå att det hade varit bra om det hade stått mera om det i betänkandet.